Ärade kammarledamöter! När jag om en kort stund slår klubban i bordet och sätter punkt för första kammarens höstsession år 1970 avslutas därmed också första kammarens insatser i svenskt parlamentariskt liv. En epok i den svenska folkrepresentationens historia är till ända — en ny gör sitt inträde på den politiska vädjobanan. Den nyordning som nu begynner berör i högre grad första kammaren än den andra. Det indirekta valsystemet, den längre valperioden, den successiva förnyelsen, det som kännetecknat denna kammare blir nu ett minne blott. Från det politiska livet försvinner också icke mindre än 78 av denna kammares ledamöter, de flesta av dem troligen definitivt. Många av dessa har spelat en stor roll i kammaren och tjänat i riksdagen under långa perioder. Det har vid flerfaldiga tillfällen vid debatterna om den nya partiella författningsreformens genomförande betonats hur ringa allmän uppmärksamhet denna reform i själva verket uppväckt bland folkets breda lager. Aldrig tillförne har väl en nyordning av i betydelse liknande slag genomförts under så stillsamma former som denna, trots den genomgripande förändring som den medför i vårt politiska liv.

Vad beror då denna stillsamhet på?

De nu genomförda författningsändringarna innebär dock parlamentarismens fullständiga genomförande, Men svenska folket i gemen har knappast känt det hittillsvarande tvåkammarsystemet som något avgörande hinder för den svenska demokratins funktionsduglighet.

I De Geers motivering för tvåkammarsystemets införande fanns många synpunkter, som återspeglade den da gens synsätt, ett synsätt som ännu inte av naturliga skäl var genomträngt av för dagens medborgare självklara demokratiska grundsatser. Men en synpunkt som kanske i dag främst bör ihågkommas är följande: Syftet med tvåkammarsystemet och de med lika makt utrustade kamrarna skulle inte endast vara att förhindra förhastade beslut utan också att över huvud taget trygga det beståendes rätt. Under åtskilliga årtionden fullgjorde väl första kammaren denna uppgift med den äran. Första kammarens första sammansättning gjorde att den närmast liknade ett återuppståndet riddarhus. Av kammarens 125 medlemmar var inte mindre än 78 grevar, baroner eller vanliga adelsmän. Av återstående medlemmar var de flesta höga ämbetsmän som om adlandet fortsatt också mycket väl kunnat taga säte på riddarhuset. Det förefaller närmast som om man inom den dåvarande kammaren kunnat betrakta den ensamme läkaren, den enslige kyrkoherden och de fyra grosshandlarna som representanter för socialgrupp 3. Vilken utveckling har inte skett! Såvitt jag har kunnat finna representeras ridderskapet i denna kammare numera av en enda medlem, som för övrigt — det är jag säker på — på intet sätt anser sig företräda denna samhällsgrupp, om man nu skulle kunna säga att en sådan i egentlig mening längre existerar. Första kammarens sammansättning då var ganska naturlig, På landsbygden som vid den tiden inrymde den övervägande huvuddelen av svenska folket var man van att se upp till den store godsägaren eller potentaten, som kanske också representerade erfarenhet i fråga om offentliga värv. Valbarhetsåldern var hög, rösträtten i hög grad inskränkt och graderad även om själva valmansantalet till landsting och stadsfullmäktige i Göteborg och Stockholm var större än valmanskåren till andra kammaren. Förstakammaruppdraget var oavlönat och sålunda förenat med betydande ekonomiska uppoffringar för dem, som inte var bosatta i Stockholm.

Rösträtten vidgades till att så småningom bli allmän, inklusive kvinnlig rösträtt, valbarhetsåldern sänktes, förstakammarledamöterna fick lika löneförmåner som andra kammarens och första kammaren blev lika demokratisk som den andra — allt detta efter ganska uppslitande politiska strider. Kvar stod endast intill denna dag den indirekta valmetoden, den längre valperioden och den successiva förnyelsen, vilken medfört att denna kammare icke på samma sätt som medkammaren återgivit svängningarna i folkopinionen. En riksdagsman har kunnat sitta i denna kammare efter det att tolv år förflutit sedan hans primärväljare lagt sina röstsedlar i valurnan. Första kammaren har icke minst på grund av eftersläpningen i dess förnyelse under efterkrigstiden varit mer radikal än medkammaren, om nu beteckningen radikal tillämpas på det socialdemokratiska partiet, vilket inte i alla avseenden motsvarar verkligheten. De Geers tanke att första kammaren skulle representera eftertanken och värnet för det bestående har sålunda på visst sätt förbytts i sin motsats. I alla händelser har det härskande partiet under senare decennier haft sitt starkaste fäste i denna kammare, fast talmannen kontinuerligt tillhört oppositionen, och kammaren har under vissa perioder utgjort garantin för ett fortsatt regeringsinnehav.

Också har ett stort antal utskottsordförande rekryterats från denna församling. Inte en enda gång under min sexåriga talmanstid har jag sett mig föranlåten att slå klubban i bordet för att avbryta en talare på grund av ett olämpligt eller sårande utfall. Utplånandet av olikheterna i kamrarnas sammansättning, det tungrodda i dubbelbehandlingen, inte minst för regeringens medlemmar, utan att denna dubbelbehandling utom i obetydliga undantagsfall medfört skiljaktiga resultat, har lett till att tvåkammarsystemet mer och mer framstått som en anakronism. Härtill har ju kommit att eftersläpningen i första kammarens förnyelse med nuvarande och förutsebara valresultat alltmera framstått som ett hinder för ett snabbt realiserande av folkviljans eventuella utslag i regeringsfrågan.

Men en sådan tanke har aldrig visat sig politiskt genomförbar. Den nya författning som nu träder i kraft kan ingalunda betraktas som ett hastverk. Den har föregåtts av årslånga ingående utredningar som stötts och blötts. Den är dock bara en början om än kanske den viktigaste delen av en omfattande författningsrevision. Framför allt är den som sagt en kompromiss. Som vid alla kompromisser är väl knappast någon riktigt nöjd även om missnöjet riktar sig mot olika detaljer. De flesta förefaller dock ense om att den nya enkammarens storlek kommer att framkalla betydande problem och ställa stora krav på det nya presidiet, som dessutom måste skapa en ny tradition i ett nytt hus med ny utskottsorganisation och i flera avseenden förändrade partipolitiska förhållanden. Jag känner starkt behov att vid detta tillfälle uttala vilken tillfredsställande uppgift det varit för mig att under dessa år föra klubban i denna kammare. Efter bästa förmåga har jag sökt att fylla denna uppgift med oväld och kanske med ett stänk av gott humör. Huruvida jag lyckats må andra döma om, men jag har hela tiden känt att jag oav sett partitillhörighet mött förtroende och känt vänskapsbanden bli allt fastare med kammarens ledamöter. För detta uttalar jag mitt djupt kända och vördsamma tack. Åtskilliga gånger har jag känt den stumhet i debatten som åvilar talmannen som en belastning. Ett flertal uttänkta ytterst dräpande repliker har fått bli outsagda. Jag har känt en beundran för all den sakkunskap, den skicklighet, den hängivenhet för uppgiften, som jag funnit hos kammarens ledamöter. Någon gång har jag kanske haft den känslan att de rika personligheter som funnits i denna kammare skulle kommit ännu bättre till sin rätt om inte systemet fordrat den starka disciplin som utmärker vårt partiväsen. Vi möts nu för sista gången i denna sal, som visserligen mätt med historiens mått är relativt ung men som bevittnat så många fascinerande debatter. Här har kammaren lyssnat till sådana stora politiker som Lindman och Trygger, Staaff och Edén, Branting och Möller i gångna tider, Bohman och Virgin, Helén och Dahlén, Bengtson, Erlander, Sträng och Palme, för att bara nämna några få av dem som väckt särskild uppmärksamhet när de talat i detta rum som kammarledamöter eller regeringsmedlemmar. Någon gång har väggarna väl också genljudit av återklangen av mera entoniga talarprov från maskinskrivna blad som fått kammarledamöterna att kämpa med sömnen eller drivit ut dem till lugnare platser där den på senaste tiden verksamma televisionens vakande öga icke kunnat nå dem. Jag tror att alla vi som arbetat och verkat i detta rum i dag känner något av saknadens vemod. Vi kommer inte att återse denna sal, åtminstone inte i oförändrat skick. Ett kamratskap har upplösts, en välkänd miljö kommer att försvinna. Personligen vill jag uttrycka en förhoppning om att detta hus måtte kunna byggas om så att det åter kan hysa även nutidens Ppretentiösa riksdagsledamöter. Det temporära husets yttre tillfredsställer åtminstone in te min kanske omoderna uppfattning om skönhet och det må vara aldrig så praktiskt och aldrig så funktionellt, men jag tror inte det kommer att skapa det intryck av värme som vi dock upplevt i denna omgivning. Jag vill tacka de båda vice talmännen för all den hjälp de med städse befintlig beredvillighet lämnat mig och kammaren. Jag tackar hela kammarens personal, som var och en i sin stad med sällsynt hängivenhet fullgjort sina åligganden, kanslipersonal, vaktmästare, stenografer och deras medhjälpare som förvandlat våra anföranden till begriplig högsvenska. Jag vänder mig till kammarens mångårige sekreterare, en av vår tids främste konstitutionella experter, som troget stått vid min sida och givit mig ovärderliga råd. Till Er som nu definitivt lämnar riksdagsarbetet önskar jag långa och lyckliga slutår efter framgångsrik karriär. Till dem som till äventyrs hoppas på ett bättre valresultat i framtiden må dessa förhoppningar infrias. Till dem som inträder i den nya enkammaren lycka till. Alla kan vi väl med en viss stolihet införa i meritförteckningen att vi en gång tillhört riksdagens första kammare.

Innan jag slår klubban i bordet för att avsluta första kammarens sista sammankomst överlämnar jag ordet till kammarens ålderspresident herr John Ericsson.

Herr talman! I sin lysande exposé över den tidsperiod som denna kammare verkat uttalade herr talmannen sin tillfredsställelse över sin uppgift att leda kammarens förhandlingar. För att lyckas med ett sådant uppdrag erfordras speciella personliga kvalifikationer. Första kammaren har haft förmånen att finna förnämliga kandidater till talmanskapet. Gestalten i talmansstolen under Johan Nilssons tid utstrålade kraft och värdighet. Hans efterträdare, John Bergvall, började med oddsen emot sig. Mycket snabbt förvandlades emellertid den otåligt cigarrettrökande riksdagsmannen till den lugne och filosofiske talmannen. Efter Bergvall kom bonden och folkrörelsemannen Gustaf Sundelin. Han tillvann sig från början av talmanskarriären tillgivenhet och aktning. När vår nuvarande talman trädde till kom en man av annan typ och med en annan bakgrund. Efter en lysande diplomatisk karriär följde ledamotskap i riksdagen. Efter ett fåtal riksdagsår kom upphöjelsen till talman. Vår talman har i dag sagt oss att det känts svårt med den stumhet som åligger kammarens talman. Dräpande repliker har formulerats men han har hindrats att uttala dem i en debatt. För alla de ledamöter som tillhört annan politisk fålla än talmannen kanske det var en bra sak att välja nuvarande talmannen till talman. Det är emellertid känt att vår talman har en tankeskärpa och en formuleringsskicklighet, det vet alla om både inom och utom denna församling. I denna stund skulle jag önska att jag förmått att företräda ledamöterna med en talekonst som en tidigare ålderspresident hade förmåga till, nämligen Rickard Sandler. Han var mäktig att hålla ett tal värdigt en talman. Nu är detta emellertid ingenting att göra åt. I sin briljanta exposé gav talmannen oss en stark känsla av att vi är med vid ett historiskt tillfälle i vårt parlamentariska liv. Vår talman har på ett värdigt och skickligt sätt utfört sitt uppdrag som den främste talesmannen för denna kammare. Kammarens ledamöter känner stor tacksamhet mot sin talman för det utomordentliga arbete han nedlagt genom att planera och leda våra förhandlingar. Vi önskar vår talman att få behålla förmånen av god hälsa för framtida värv! Herr talmannen får sista gången slå sin klubba i bordet. Våra förhandlingar är definitivt avslutade. Men innan så sker tar jag mig friheten att bryta mot våra traditionella ordningsregler genom att rikta en uppmaning till kammarens alla ledamöter att ge uttryck för vår tacksamhet till första kammarens siste talman, herr Erik Boheman, och hylla honom med en applåd.

Jag ber att få uttala mitt varma och djupt kända tack för de ord som kammarens ålderspresident yttrat och inte minst för den osedvanliga applåd som, jag tror för första gången, återskallat från dessa väggar. Med dessa ord, ärade kammarledamöter, kära kamrater, förklarar jag första kammarens höstsession 1970 och därmed första kammarens sista sammanträde avslutat.